Herr talman! När jag anlände till riksdagen i dag, kom en man emot mig och sade: »Har Du nu förberett Ditt stora tal?» Jag har inte förberett något stort tal. Jag tycker nämligen att det i u-hjälpsfrågan hittills har talats alldeles för mycket och handlats alldeles för litet. Jag kommer därför inte att trötta er, kära kammarledamöter, med att närmare beskriva hur illa ställt det är ute i världen. Vi vet alla och envar att inte ens hälften av jordens befolkning äter sig mätt. Vi känner till den våldsamma befolkningsexplosionen. Vi vet att i t.ex. Egypten kommer år 1975, då Assuandammen är färdig, befolkningen att få 40 procent mera jord. Men 1975 har också befolkningsantalet stigit med 930 procent. Vi vet också att Amerika och Sovjet på sina militära rustningar lägger ned lika mycket som den övriga världens svältande befolkning har att leva på. Alla känner till hur fruktansvärd situationen är. Vi har kanske läst professor Myrdals skakande rapporter, och vi vet exakt i vilken ordning världssvälten kommer att nå olika länder. Vad gör då rikets s.k. förtroendevalda? Jo, vi motionerar, interpellerar om farliga järnvägsövergånger etc. De stora problemen skjuter vi gärna åt sidan. Vi talar så mycket om underutvecklade länder, men vilka är egentligen underutvecklade om inte vi här i huset? Vi känner till alla dessa förhållanden men gör ändå så litet. Det har i dag talats om att det är så glädjande att den svenska ungdomen börjar vakna upp och att den vill göra någonting för u-länderna. Man kan fråga sig varför de som är äldre och bör ha livserfarenhet, inte ägnar större intresse, större kraft åt denna fråga? En gång — jag vet inte om jag be rättat det förut — på en av mina resor såg jag en stackars man som kommit ut från ett spetälskesjukhus. Han hade blivit opererad, och skuren i händer och fötter. När jag gick emot honom för att tala med honom, drog han en gammal säck över huvudet därför att han skämdes. Jag tycker att det är vi som skall dra en säck över huvudet och skämmas för att vi inte gör mera för u-länderna. Det talas om miljoner svältande människor, etc. Som jag förut har sagt i denna talarstol, fattar vi egentligen att bakom dessa siffror finns människor som vi själva? Tror vi som skall försöka åstadkomma ett bättre Sverige i socialt hänseende, vi som har ambitioner att göra allting bättre, att vi i framtiden kan bygga några Berlinmurar eller liknande runt Sverige som en lycksalighetens ö? Nej, de hungrande miljonerna kommer oss allt närmare. Varför har vi ingenting gjort, sade en annan talare i dag, vi har ju vetat om allt detta i tio år. Jag tror för min del att det beror på dagens politiker, dessa herrar som står med fingret i vädret och säger att det inte finns någon opinion. Såsom jag har frågat tidigare: Vem skall skapa opinion om inte vi som är valda därtill? Det är vi som skall göra detta, inga andra. Vi är valda för att skapa opinion i en fråga som denna. Men när man här inte tror att man har folket med sig, så väntar man och vill inte göra någonting. Politikern säger ofta att det inte är taktiskt riktigt, att handla. Men, kära vänner, vilket parti ni än tillhör, slå upp edra partiprogram, läs de vackra fraserna — det är tyvärr bara fraser — om solidaritet, broderskap och medkänsla med de fattiga folken. Från början trodde jag på allt detta, men sedan jag kom hit till riksdagen har jag tyvärr förstått att det ofta varit bara ord för många. Man har i dag från denna talarstol talat om att känslorna inte får springa i väg med människorna, utan att de måste dämpas. Vad är det egentligen för fel med att visa känslor? Om mig brukar man säga att jag är patetisk. Ja, jag är gärna patetisk, om därmed menas försök att vädja till sunt förnuft hos människorna och få dem att förstå att u-världens problem är våra problem — 1960-talets stora problem — som vi måste lösa! Varför har vi då inte den opinion vi alla väntar skulle finnas? Jo, därför att det inte bedrivits tillräcklig upplysning. Ingen kan inbilla mig att ni inte skulle tänka och tycka på ett helt annat sätt, om ni hade varit med om att hålla döende barn i famnen eller sett människor svälta ihjäl på gatan. Som målsättning har satts upp 1 procent till u-länderna. Vi många små människor trodde att i denna målsättning låg ett löfte att det verkligen skulle ske någonting och att det också fanns en vilja bakom dessa ord. I dag har vi fått höra att en utredning skall begäras. Hans excellens herr utrikesministern talade i dag om att denna utredning inte »skall» göra någonting, utan han ville ha formuleringen »i syfte att». Han ville inte binda sig så hårt. Till mig har man många gånger sagt att visst vill vi alla hjälpa, men var skall pengarna tas? Ja, var skall vi tar pengarna? Givetvis skall vi ta dem från det överflöd som finns i detta land. Besjälade ungdomar har hjälpt mig att skriva motion 612 som jag hoppas att kammarens ärade ledamöter har studerat. Unga pojkar vid universitetet i Stockholm "och andra har suttit natt efter natt och försökt presentera ett alternativ, som innebär att enprocentmålet skall nås i år. Och hör och häpna! I motion 612 föreslås skatt på tobak med 3 öre per cigarett. När denna fråga var uppe i riksdagen sade man att detta var omöjligt, eftersom det skulle föranleda så mycket smuggling. Det var skälet till att denna motion inte bifölls. Men det var nog fara bara för ett slags smuggling, nämligen att många människor försökte smuggla bort sina samveten. 3 öre per cigarrett skulle ge 260 miljoner kronor. Visa mig den människa, som inte med välbehag — om hon ändå röker — skulle göra det, om hon visste att hon samtidigt gav ut 3 öre till u-bjälpen för varje cigarett. Det skulle, som sagt, ge 260 miljoner kronor. I dag diskuterar andra kammarens ledamöter om 40 —50 miljoner. I motionen har också föreslagits en särskild skatt på bilar med över 20 000 kronors värde. Om folk har råd att hålla sig med så dyra bilar, har de också enligt min och många andras åsikt råd att ge till u-hjälpen. Vi har vidare föreslagit skatt på engångsflaskor, 5 öre för varje flaska. Och vi har föreslagit skatt på parfym, grammofonskivor och över huvud taget sådant som måste betecknas som överflöd. Från talarstolen har i dag många gånger vitsordats att pengarna någonstans måste tas. Jag och mina kamrater har försökt att visa varifrån de skall tas. Men jag kan gott erkänna att någon av våra motioner kanske ger felaktiga anvisningar och att pengarna borde tas på annat håll. Det är emellertid inte detta jag resonerar om. Kom gärna med andra alternativ — och många av oss är nog gärna med om att stödja dem — till förslag om varifrån pengarna skall tas. Men tala inte om Sveriges pensionärer eller handikappade. Det är inte från dem pengarna skall tas, utan av överflödet, av det som alla och envar kan undvara i den dagliga konsumtionen. Jag har i motioner punkt för punkt velat framlägga förslag om vad pengarna skulle kunna användas till. Jag förstår att det skulle vara en ren demonstration att i dag ta upp alla dessa motioner till omröstning. Många av mina vänner kommer säkert att bli ledsna över att jag inte gör det, men jag avstår ändå därifrån, eftersom jag vet att ni inte kommer att rösta för dem. När jag kom till riksdagen var jag så naiv att jag trodde att riksdagsdebatterna var till för att övertyga både kolleger och andra människor. Inte visste jag i min ringhet att alla här var så bundna av sina partier. Men u-hjälpen är någonting som står över allting annat, över allt vad partier heter. I dag har talare efter talare här sagt: Visst står denna fråga över partierna, men borgarna skall inte tro det eller det och vi i arbetarrörelsen anser så eller så. Ja, arbetarrörelsen! Vilka är inte arbetare? Det är väl alla människor numera. Vilken är inte borgare? Vi är väl alla medborgare. Låt oss ta bort sådana där gamla förlegade klyschor och säga till varandra att vi alla är människor — medmänniskor. Det har talats om utredningar, men det har då använts uttryck som »i beaktande av», »förty» och alla dessa gamla fraser. Hela tiden har man en känsla av att allting kommer att bli vid det gamla vanliga. När NIB en gång blev SIDA, sade en talare: »Nu skall vi i framtiden aldrig behöva tala om de snöda penningarna mera. Nu har vi fått en organisation.» Ja, hur är det numera? Nu har vi fått en organisation. Förut sade man: Här finns inte några administratörer. Nu finns administratörerna, nu har man presenterat ett program. SIDA vill ha pengar, men då heter det: Nu finns det inte längre några pengar. Vi måste utreda, och vi får se till nästa år. I olika sammanhang har från talarstolen här i dag berörts missionens verksamhet. Jag har själv rest en hel del bland missionens folk och vill betyga hur mycket dessa okända människor har gjort. Det finns många svenska Albert Schweitzer, det finns många Florence Nightingale, det är bara det att vi här hemma så sällan hör talas om dem. Det är inte precis de som pryder veckotidningarnas första sidor. Där talas så sällan om människor som har stora hjärtan — det är mera populärt med dem som är breda över rumpan eller bysten. Människor med stora hjärtan, människor som offrar något och vill göra något på det humanitära planet hör man tyvärr inte så ofta talas om. Dessa utslitna sjuksköterskor t.ex.! Vi läser bara en liten notis i någon dagstidning att »syster Ann-Sofi Persson har återvänt efter 20 års tjänst i Kongo». Det är kanske en sliten, åldrig kvinna, som kommer tillbaka med sista Malmöfärjan. Tänker vi på att en sådan människa kanske har varit med om att rädda tiotusentals människoliv? Känner vi till att det för närvarande finns svenska administratörer på Afrikas kontinent, i Indien och på andra platser, människor som kan sitt jobb — utbildade rödakorssystrar t.ex. — men det fattas pengar för att de skall kunna driva en fullödig verksamhet. Jag tror inte, herr talman, att vi i dag kommer att lösa de problem som jag talar om. Jag vill inte göra mig osams med er, men jag känner mer tillfredsställelse inför tanken att jag i morgon skall åka till en folkhögskola utanför Gävle och på andra platser och tala u-hjälp. Såsom tidigare i dag har sagts: Det är ungdomen som hör på och som vill någonting. Det behövs upplysning och åter upplysning, och framför allt behövs det engagemang från alla människors sida. Det måste vara slut med fraseologiernas tidevarv, då det bara i partiprogram och dylikt talas om dessa problem. Det måste också handlas. Vi måste i aktiv gärning i riksdagsarbetet verkligen visa vad vi vill. För min del önskar jag varje år få till stånd en internationell vecka här i landet med TV och radio inkopplade. I en motion har jag föreslagit att man skall ge ut en broschyr med titeln »Vad freden kräver». Denna broschyr skulle hamna i varje brevlåda och tala om för svenska folket hur det egentligen är beställt ute i världen. Vi kunde för några. år sedan ge ut en broschyr som hette »Om kriget kommer». Kan vi inte nu ge ut en broschyr om »Vad: freden kräver»? Det har i dag talats så mycket om utredningar för att vi skall veta att hjälpen användes på rätt sätt och för att man skall få ut så mycket som möjligt av varje satsad slant. Jag har många gånger frågat mig: När vi har Förenta Nationerna, tror vi då inte på den örganisationen? I en av kommentarerna i dag till motion II:612 har sagts att vederbörande FN-organ inte är villigt att ta emot pengar under en viss målsättning. Men problemet för FN är nog att man har för litet pengar. Från World Food Council har skrivits ett brev till en god vän till mig där det i översättning står: »Det som är viktigt då det gäller utveckling är att ha resurserna tillgängliga för att kunna ge anslag. Därigenom får vi möjlighet att börja nya projekt, med utbetalningar som sker, enligt behov, under loppet av följande år.» Nog har alla organisationer, om det så är FN eller SIDA, behov av pengarna — det är inte det frågan gäller. Många har stått här i talarstolen och ordat om att vi i Sverige ger så och så mycket, men har de samtidigt talat om att vi är ett folk som haft fred i över 150 år? Nej, det har ingen sagt. Nej, det har man inte. Man har jämfört oss med andra länder, man har presenterat något slags »tio i topp-liga». Låt oss komma bort från att jämföra med vad andra skänker och vad andra gör! Låt oss i stället fråga oss: Hur mycket mer kan vi göra i framtiden? Jag har, herr talman, flera motioner i dessa frågor. Under punkten 8 mom. b yrkar jag bifall till motion nr: 340, i vilken jag begär att en broschyr skall utges. Under punkten 10 behandlas motion nr 612, i vilken jag hemställer om 18,8 miljoner kronor till UNICEF. Beträffande fältverksamheten kommer jag att rösta med kommunisterna. Jag yrkar också, herr talman, bifall till mo tionerna nr 734, 735 och 736, allt för att kunna finansiera de åtgärder som jag förut har nämnt. Så till sist, herr talman. Herr Hermansson talar för sin del om kapital, kapitalister och utsugning. Han menar att vi inte borde hjälpa t.ex. Etiopien, eftersom det är en feodal makt. Jag har den uppfattningen att vi skall hjälpa varje land, ty det är aldrig de politiska regimerna vi skall bistå utan folken som sådana. Jag. skulle också, herr talman, vilja beröra frågan om hur den svenska hjälpen i framtiden skall utformas. Låt oss få en hjälp som är koncentrerad till ett fåtal länder. Låt oss inte bygga några lyxsjukhus o.s.v.! Se bara på vårt sjukhus i Addis Abeba i Etiopien, där sjukhusköerna bara blir längre och längre! Barnen är blåa i munnen; man har penslat dem med kaliumpermanganat, ty de har förut varit hos trollkarlar som med nylongarn har rivit ut gomseglet på dem eller petat bort tandanlagen med rostiga spikar. Barnen blir hjälpta på vårt sjukhus, men de återvänder ut till byar där de dricker samma infekterade vatten som förut. Människorna förstår inte att strö kalk på avföringen, de förstår inte att det är flugorna som sprider baciller etc. etc. Vi måste arbeta från grunden och gå ut till folket på landsbygden — utbilda hälsovårdsarbetare. Låt den u-hjälpsdebatt som vi för i dag bli en bekräftelse på att vi lyfter u-hjälpen ovanför partierna, att vi förstår att det i fortsättningen inte spelar någon roll om vi är socialdemokrater, högermän, folkpartister, partilösa eller något annat! Låt oss visa att vi framför allt är människor och medmänniskor och som sådana inte bara ser det som en plikt att hjälpa andra utan som en förmån som vi har fått. Det är denna förmån vi måste ta till vara.

Herr talman! Det finns i vårt land medborgare som fortfarande har det svårt. Stora grupper — det gäller sjuka och gamla och handikappade och andra — har ännu inte nått ett tillräckligt välstånd. Den mänskliga miljön har förändrats avsevärt under bara några decennier, och inte alla har orkat följa med i förändringarna. Ungdomarnas villrådighet inför framtiden för med sig betydande problem för dem själva och för samhället. Vi har alltså ganska lång väg kvar innan vi skapat trygghet och välstånd hos oss. Ändå är våra problem av liten omfattning i jämförelse med dem som möter "Oss runt om i världen. Vi är ett privilegierat samhälle i jämförelse med u-länderna. U-landshjälpen är vårt onda samvete. Vi har under alla omständigheter mat tillräckligt för oss själva, men runt om i världen pinas människor av undernäring och dör av svält. Vi har möjligheter till vård och behandling, om vi blir sjuka, men i u-länderna dör folk av sådana farsoter som sedan länge varit utrotade i vårt land. De bryts ner av sjukdomar, mot vilka det finns bot; det är bara det att resurserna finns hos oss men inte hos dem. Vi kan ge barn och ungdomar och vuxna den utbildning som svarar mot deras intressen och anlag; i u-länderna finns ofta inte ens resurser för den mest elementära utbildning. Många där är analfabeter, andra har inte tillnärmelsevis den utbildning som svarar mot deras samhällsfunktioner. Vi har som regel ett hem som skänker oss en fast punkt i tillvaron, men i u-länderna vandrar flyktingskaror från plats till plats, hemlösa och rotlösa. Problemen i u-länderna är alltså oändligt mycket större än hos oss, och vad värre är: klyftan i välstånd mellan industriländerna och u-länderna bara växer. Detta är en utveckling som vi inte får acceptera. Vi får heller inte acceptera att u-länderna år från år förlorar mer och mer i förhållande till oss genom bortfall av exportinkomster på grund av sjunkande priser än vad de får tillbaka i form av u-hjälp. Det är nödvändigt, menar jag, både att stärka u-ländernas exportmöjligheter och att öka vårt bistånd till u-länderna, och en ändring i sådan riktning måste komma till stånd snarast möjligt. Riksdagen uttalade sig redan 1962 för målsättningen, att det totala biståndet skall omfatta ett belopp motsvarande en procent av bruttonationalprodukten. Den hittillsvarande utbyggnadstakten mot detta mål har varit låg. 1962/63 utgjorde vårt bistånd 0,17 procent av bruttonationalprodukten. 1966 68 innebär att biståndet blir 0,38 procent av bruttonationalprodukten, detta enligt utskottsutlåtandet. Enligt en annan beräkning skulle de 404 miljoner, som nu föreslås i statsutskottsutlåtandet, motsvara 0,34 procent av bruttonationalprodukten som 1967/ 68 beräknas till 119 miljarder kronor. "Den låga takten beror bl.a. på att utbyggnaden skett utan egentligt stöd i någon plan. Tidigare framställningar från vårt håll om att riksdagen skulle begära en sådan plan av regeringen bar avvisats. Nu begär emellertid ett enigt statsutskott att en plan skall framläggas för 1968 års riksdag, och jag skulle vilja tillägga att det hade varit värdefullt också med en tidtabell. Förslaget innebär emellertid ett betydande framsteg i strävandena att snabbt uppnå enprocentmålet. Vi har från vårt håll också krävt åtgärder för en samordning av biståndet. Vi vill ha en utredning med representanter för de politiska partierna, näringslivet, missionen samt vetenskaplig expertis och att man skall ta upp frågan om möjligheterna att öka biståndets utvecklingseffekt. Riktlinjerna från 1962 behöver ses över, och det kan lämpligen ske i denna form.

Det är här fråga om de länder där livsmedelsförsörjningen är svagast. Världsbefolkningen torde komma att fördubblas fram till sekelskiftet, men Förenta staternas överskottslager av vete för år 1966 har sjunkit i jämförelse med 1961, och samtidigt har svaga skördar t.ex. i Indien rapporterats med stor försörjningskris som följd. : Så har t.ex. i dag både i radio och TV talats om och visats bilder från den svältsituation som för närvarande råder i delstaten Bihar i Indien med torka och svält. Svaga skördar har också rapporterats från vissa delar av Östafrika, och detta medför i betydande omfattning försörjningskriser. | Dessa lokala hungerkriser utgör en påminnelse om den utomordentligt svaga marginalen mellan nödtorftig försörjning och direkt svält i ett flertal av u-länderna. En snabb uppbyggnad av en fond för livsmedelshjälp av den:'storlek vi föreslagit skulle kunna bli ett verksamt medel mot hungerkatastrofer i en situation, då nedgången i överskottslagrens storlek minskar och därmed förutsättningarna för tillräckligt omfattande bilaterala insatser. Ett självklart syfte för den multilaterala livsmedelshjälpen måste också vara att avvärja akuta hungerkatastrofer då sådana hotar. Att ge hjälp och stimulans åt de underförsörjda ländernas egen livsmedelsproduktion och utvecklingen därav är ett av de främsta målen för interna tionellt ekonomiskt bistånd. Kampen mot svälten måste föras med olika medel, och i strävandena att angripa befolkningsproblemet genom familjeplanering har ju Sverige varit ett föregångsland internationellt sett. Detta är ett handlande som måste fullföljas med kraft. I ett uttalande av folkpartiets och centerpartiets samarbetsdelegation i januari 1966 har anförts bl.a. att en internationell storfond med årliga tillskott av storleksordningen en miljard dollar bör inrättas inom FN för livsmedelshjälp mot svälten i u-länderna. Sveriges bidrag till denna fond för livsmedelshjälp skulle vara 100 miljoner kronor årligen. Vid bedömningen av de uppoffringar Sveriges folk gör för u-landshjälp är det naturligt att hänsyn tas till de fördelar som det svenska folkhushållet gör på u-ländernas bekostnad genom ett bytesförhållande i utrikeshandeln som för oss är gynnsamt men som för dem är ogynnsamt. Det kan gälla varor sådana som socker, kakao, kaffe och ett stort antal andra produkter. Det är alltså fråga om en fördel för de importerande industriländerna på u-ländernas bekostnad. Sveriges införsel från u-länderna uppgår till mellan 3 och 4 miljarder kronor årligen. Fördelen för det svenska folkhushållet kan uppskattas till ett belopp av mellan 500 och 1000 miljoner kronor årligen. Också den lägre av de båda siffrorna, alltså 500 miljoner, överstiger beloppet för den nuvarande statliga u-landshjälpen. Man kan därför knappast säga att Sveriges folk gör någon egentlig uppoffring genom att till u-länderna så att säga återbetala förmåner som vi själva erhåller från dessa länder genom erkänt abnorma prisrelationer i utrikeshandeln. Så skulle jag, herr talman, vilja säga några ord i anledning av utrikesminister Torsten Nilssons uttalande på förmiddagen om förhållandet mellan de kristna samfundens och statens bistånds verksamhet och därvid både göra ett kompletterande tillägg och en korrigering av en uppgift som lämnades. Utrikesministern hävdade att missionssällskapens insatser främst avser kyrkornas arbete på sjukvårdens och skolundervisningens område och menade, att hjälpen oftast sker i form av lokalt omhändertagande av patienter eller också genom undervisning av elever på primärstadiet. Det statliga biståndsprogrammet sades däremot omfatta insatser inom hälsovård och utbildning, insatser som enligt hans mening numera var så gott som helt inriktade på ett högre stadium, nämligen »utbildning av utbildningspersonal». Jag tycker att detta är en otillfredsställande beskrivning av exempelvis de svenska insatserna på de utomeuropeiska missionsfälten. I vissa länder med kolonial status får vi bara undervisa på lågoch primärstadiet — exempelvis i Mocambique, dvs. i tidigare Portugisiska Östafrika, men genom bidrag kan vi hjälpa dem som vill gå vidare i statliga skolor. Det finns också många exempel på högre utbildningsanstalter inom nästan alla utomeuropeiska missionsfält, t.ex. i fråga om den inhemska prästutbildningen, som befinner sig på postgymnasial och akademisk nivå. Jag vill ge några exempel, såsom Epworth College i Rhodesia som drivs av metodisterna men där också lutheraner studerar och där det finns en svensk lärare. Vi har Trinity College i Singapore som också har en svensk lärare, och vidare Nommensen University på ön Sumatra i Indonesien som under 1950 och 1960 talen hade en svensk som professor. Jag vill också nämna den sjuksköterskeutbildning som ges på missionsfälten, lärarutbildningen och den praktiska utbildningen i olika yrken, inte minst inom jordbruket. | Helt nyligen besöktes vårt land av representanter för Université Libre du Congo, vilka skulle undersöka om det från Sverige kunde sändas universitets lärare till Kongo för kortare perioder. I Kitwe i Zambia finns Mindolo Foundation med en svensk föreståndare — det hålles där betydelsefulla kulturkonferenser — Africa Literature Centre för utbildning av journalister och skribenter samt vidare en konstskola. Alltsammans detta vilar på kristen ekumenisk basis. Jag har ansett att utrikesministerns uttalande behövde kompletteras och i viss mån också korrigeras med dessa uppgifter. SIDA har för närvarande ansökningar från enskilda organisationer som inte behandlats.

Jag har stött en motion från riksdagens kristna grupp, där det framhålles att svensk mission — som redan för hundra år sedan började svenskt uhjälpsarbete och som helt haft att lita till frivilliga missionsoffer och missionsarbetarnas personliga offergärning —— lärt sig att utföra sin gärning på det mest ekonomiska sättet. I motionen poängteras också att SIDA och dess föregångare gång på gång utnyttjat denna väg för u-hjälp genom svenska missionsorganisationer, som är välkända i u-länderna och som har dessa folks och deras regeringars förtroende. Från budgetåret 1962/63 har cirka 6 miljoner kronor av statsmedel anvisats till de svenska missionsorganisationerna som bidrag till olika former av tekniskt och humanitärt bistånd, främst på yrkesundervisningens och sjukvårdens område, Vi anser att denna form av bistånd är ekonomiskt fördelaktig och att dessa möjligheter även i fortsättningen bör tillvaratas. Vi har därför velat framföra önskemålet om u-bjälp genom svensk mission och andra enskilda organisationer. Till dessa organisationer räknar jag t.ex. Röda korset, Rädda barnen och den organisation som tidigare kallades Svenska kvinnors. hjälpaktion och som numera bär benämningen Vi hjälper.

Såvitt jag vet lämnade TV-Aktuellt för inte många minuter sedan en felaktig uppgift i ekonomiskt avseende, då man angav att socialdemokratin och högern föreslagit ett anslag på 40 miljoner kronor utöver de 404 miljonerna. Detta är oriktigt, eftersom dessa 40 miljoner kronor inkluderas i det sistnämnda beloppet. Det är i verkligheten fråga om en skillnad på 50 miljoner kronor och inte, som det sades i TV Aktuellt, en strid om 10 miljoner kronor. Jag är förvånad över att TV-Aktuellt givit denna missvisande bild av läget. Bakgrunden till den nuvarande frontställningen är välbekant. Regeringen beslöt i slutet av förra året att skära ned SIDA:s petita med 67,5 miljoner kronor, och som protest häremot avgick Ulla Lindström från sin statsrådsbefattning. I januari förordade mitten partierna en ökning av biståndet i överensstämmelse: med SIDA:s petita. Några socialdemokratiska revoltörer förordade då en uppjustering av anslaget. Så kom ” utskottsbehandlingen. Det visade sig snart, att det socialdemokratiska minoritetsförslaget var försett med en ordentlig brasklapp: »Endast om riksdagen vill finansiera ökningen av anslaget på det sätt som vi föreslagit, vill vi gå med på en ökning av u-hjälpen.» Detta är kontentan av den socialdemokratiska minoritetsståndpunkten. Statsutskottet har i sitt utlåtande nr 53. på sid. 28 angett ståndpunkten på följande sätt: »Beträffande det i motionerna I: 482 och II: 604 redovisade yrkande om en höjning av anslaget kan konstateras, att den förutsättning som angetts för yrkandet inte uppfyllts.» Det socialdemokratiska kravet har på många håll uppfattats som en tom gest. Det skall nu bli intressant att se hur de revolterande: i regeringspartiet ställer sig vid voteringen senare i kväll eller i natt. Kommer de att stödja mittenpartiernas reservation, där det yrkas på ett anslag som är nästan identiskt med det anslag som föreslogs i den socialdemokratiska motionen, eller kommer de att krypa in i regeringsfållan tillsammans med övriga socialdemokrater och högerledamöterna? Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer i statsutskottets utlåtanden nr 53 och 54, som jag varit med om att underteckna.

Herr talman! »Tre av fem av jordens befolkning svälter. En av tre av jordens befolkning dör av hunger.» Så står det på en affisch på en av väggarna i högkvarteret i Bryssel för det år 1964 bildade samarbetsorganet för folkliga organisationer i Europa för frivilligt u-landsarbete. Vi har fått detta besked förut men knappast i en så sammanpressad och plågsamt utmanande form. Det är uppenbart att frågan om ulandshjälp är en fråga om solidaritet med lidande medmänniskor. I internationalismens tidevarv kan åtgärderna mot nöden i u-länderna i princip inte vara av annan beskaffenhet eller av annan angelägenhetsgrad än socialpolitiska strävanden på det inrikespolitiska planet för att bispringa nödställda eller lidande i det egna landet. Medmänsklig solidaritet är och måste vara gränslös. Det tycks dess värre vara långt kvar innan denna insikt blir tillräckligt allmän. Man hänvisar till att det skulle finnas stora skillnader mellan folks solidaritetsattityd utåt och inåt. Tydligen finns det i varje fall en skillnad mellan mittenpartierna å ena sidan och regeringspartiet, stött av högern, å den andra. Dess bättre avser skillnaden inte solidariteten som sådan — jag håller gärna med herr Wahlund om att denna debatt om möjligt bör hållas ovanför de partipolitiska gränslinjerna — men det finns en skillnad i fråga om hur stark lusten och viljan till denna solidaritet är ute bland folket. Debatten i u-landsfrågan har därför försnävats av en sträng och 1 vissa avseenden ganska futtig statsfinansiell vägning av storleken av olika biståndsänslag och ökningstakten i fråga om ' dessa anslag. Visst är detta en finansiell fråga, en fråga om beskattning, en fråga om arten av handelspolitiska relationer mellan u-länderna 0.'s. v. Jag har själv skrivit på en motion 'om en snabb utredning av förutsättningarna för uppförande av ett u-landsbidrag på tebetsedeln. Jag medger utan vidare det berättigade i bevillningsutskottets invändning mot denna motion att man bör. undvika :s.k. specialdestination på skattelagstiftningens område. Men jag konstaterar samtidigt att vi alltjämt har rätt många skatter eller avgifter på våra debetsedlar: Jag tycker faktiskt; herr talman, att det i nuvarande läge är rejält och riktigt att tala om för svenska folket hur mycket var och en skall betala via skattsedeln till u-hjälpen. Detta är i varje fall mera realistiskt än att, som man försökt göra tidigare i år, koppla samman en u-landsskatt med vissa medborgares folkpensionsavgift = ett uppslag som riksdagen naturligt nog redan har avvisat. "Invändningen att det skulle vara tekniskt svårt med debiteringen äv en särskild u-landsavgift tillhör de frågor som vi motionärer anser borde bli föremål för utredning. De särskilda avgifter som nu finns på skattsedeln går ju att räkna ut. Under kriget hade vi en värnskatt, som genomfördes utan egentliga beräkningsproblem. Man införde denna skatt såsom en utomordentlig åtgärd i ett extraordinärt läge. Situationen rent världspolitiskt ter sig för mig verkligen så extraordinär att man åtminstone borde undersöka frågan i stället för att säga nej både till detta utredningsyrkande och till i varje fall största delen av den mycket rimliga höjningen av ulandsanslagen, som SIDA föreslagit i sin förtjänstfullt utformade och väl avvägda: anslagsframställning. Eftersom den finansiella sidan av ulandsbiståndet redan behandlats och kommer att beröras av flera företrädare för den meningsriktning jag tillhör, är det min avsikt att inte vidare uppehålla mig vid denna aspekt av problematiken. Men, herr talman, u-landsbiståndet har också. en. personell sida, som: :liksom insatsformerna nästan kommit 'bort i diskussionen. Finansieringsfrågornaå och de 'anslagstekniska synpunkterna har dominerat denna debatt. Det är ju: ock: så fråga om hur behovet av verkställare av:våra intentioner i fråga om framför allt det bilaterala stödet ute.-på fältet skall kunna täckas. Utrikesministern var inne på den saken i förmiddags. Han tänkte då närmast på behovet av experter i fältverksamheten. Jag syftar på vad man kallar fredskårsverksamheten. Att röra vid denna verksamhet:i denna debatt. kan förefalla vara. att anlägga ett rätt begränsat perspektiv på u-landsfrågan. Men det beror ju alldeles på hur man egentligen ser på saken. Det. personliga är ju det högsta i' Historien. Dessutom har ju snart sagt alla: andra synpunkter på u-landsbiståndet redan så ingående ventileras här. i däg.

Herr talman! Våra samlade ansträngningar till förmån för u-länderna är, som utrikesministern framhöll i sitt öppningsanförande här i kammaren, inte bara en fråga om pengar utan lika mycket ett spörsmål om administration, samordning och, inte minst viktigt, personliga insatser av rätta personer. Mycket belysande är den träffande formuleringen, att 1000 experter — med expert menas då en på verksamhetsområdet verkligt kunnig och erfaren person — kan vara lika mycket värda som 1000 miljoner kronor. Det är alltså, prosaiskt uttryckt, i hög grad fråga om personalpolitik, personalval och personalutbildning. Det är detta som jag liksom herr Wiklund i Stockholm, ehuru ur andra synvinklar och avseende andra kategorier u-landsarbetare, vill tala något om. De partipolitiska ställningstagandena, mätta i pengar, går jag förbi. Först skall jag något uppehålla mig vid SIDA:s rekrytering av fältpersonal, bedömd utifrån principerna för vissa tjänstetillsättningar. I förevarande fall gäller det lärarbefattningar, men anledning till frågetecken finns också inom andra yrkesområden. Personalbyrån på SIDA svävar på målet. Där meddelas, att frågan huruvida de sökandes merithandlingar är offentliga, när det gäller rekrytering till ett gemensamt nordiskt projekt, inte är utredd. All sannolikhet talar dock enligt byrån för att handlingarna är offentliga, när de förvaras hos svenskt ämbetsverk, som det heter, men ett klart besked ges inte. Här tummas alltså på offentlighetsprincipen, och tanken på ett besvärsinstitut hålles inte heller högt i ära. Någon bevärsinstans, medges det, som t.ex. kan ta upp ett beslut av Nordiska Tanganyikaprojektets styrelse till prövning, torde inte finnas. Rättssäkerheten är det alltså lite si och så med. Det har till och med hävdats, att inte ens namnen på till en tjänst föreslagna sökande är offentliga. Så långt är det helt objektivt konstaterbart, att vissa förhållanden, vad gäller rekrytering och tillsättning av personal, inte är tillfredsställande ur offentlighetens och rättssäkerhetens aspekter. Svårare är att utan reservationer instämma i den kritik, som riktats mot SIDA :s personalpolitik, när det gäller bedömningen av sökandes meritering och kvalifikationer för olika uppgifter ute på fältet. Här räcker det inte, menar biståndsmyndigheten, med bara direkta yrkeskvalifikationer. Därvid nämnes, att sådana egenskaper som de sökandes förmåga att smidigt och effektivt samarbeta under u-ländernas ibland mycket speciella förhållanden samt deras och .medföljande familjemedlemmars förutsättningar för att leva i helt annat klimat än i Sverige måste tillmätas stor betydelse vid urvalet. Jag hämtar detta ur en skrivelse som jag har i min hand. Avgörande för myndigheten är sålunda inte enbart vem som har de största formella meriterna enligt de principer, som gäller vid tillsättningen av tjänster inom t.ex. svenskt skolväsen. Den springande punkten är alltså frågan om hur långt man får och kan avlägsna sig från absolut hänsynstagande till den formella meriteringen utan att ge upp den objektiva bedömningen som princip. Därom kan man ha olika uppfattningar; jag är, på grundval av vad jag fått någon liten inblick i, inte övertygad om att SIDA och dess personalbyrå alltid förfar invändningsfritt vid tjänstetillsättning. Under alla förhållanden har jag inte fått spörsmålet om objektiv meritvägning eller ej till fullo besvarat och utrett. Osäkerhet och undran kvarstår tyvärr. I kritiken av SIDA ingår att peka på att man. länge inte fattade vad man hade att' vinna på att anknyta till missionens verksamhet, dess personal och dess stora erfarenhet av arbete i u-länderna. Numera förekommer samverkan mellan stat och mission, men den bör enligt mitt förmenande ytterligare utvecklas, Utrikesministerns positiva inställning. i detta avseende, sådan den kom till uttryck i hans inledningsanförande, kan man anteckna med stor tillfredsställelse. Men ord är dock bara ord; det är det som göres som har rea litet. Framtiden får utvisa hur mycket som blir handling. Sak samma gäller utrikesministerns välvilliga harangering av bildningsoch studieförbunden, vilkas möjligheter att göra biståndsinsatser borde tillvaratas bättre. Folkbildningen hör i eminent grad hemma i u-länderna. I sitt interpellationssvar till herr Vigelsbo karakteriserade utrikesministern missionens insatser på ett sätt som inte är helt riktigt. Verksamheten på sjukvårdens och undervisningens områden är inte så begränsat inriktad på primärstadiet som gjordes gällande. Även missionen rör sig på vad utrikesministern kallade högre stadium, vilket han förmenade vara det statliga biståndsprogrammets prerogativ. Missionen arbetar förvisso också i icke ringa utsträckning med — som det heter i interpellationssvaret — utbildning av utbildningspersonal och har gjort det länge, långt innan något statligt bistånd var påtänkt. Vidare skiljer utrikesministern mellan den del av missionens verksamhet som är direkt utvecklingsfrämjande och någon annan del som endast är indirekt utvecklingsfrämjande >+eller - kanske t.o.m. utvecklingshindrande. Jag vill för min del hävda, att missionens hela verksamhet är 'utvecklingsfrämjande; dess evangelisatoriska insats icke tndantagen. Talet om att missionen skulle spränga ramen för sina uppgifter, om den övertog mer av de tekniska tjänster, som det statliga biståndet erbjuder, är felaktigt — jag kan inte se det på annat sätt. Missionen har utrymme för mycket mer humanitär hjälp med billigast möjliga administration. Missionens folk har alltid levat enkelt och spartanskt i nära gemenskap med landets egna bebyggare, och det är sannerligen — det har jag upplevt på ort och ställe — en utomordentligt viktig sak. Jag kan säga, att aldrig tidigare har vi i Sverige haft så många missionärskandidater som nu: Otvivelaktigt har u-landsproblematiken betytt. .mycket för missionärsrekryteringen. :Den gamla missionsromantiken har fått vika för en helt realistisk syn. Inte mindre än 800 studenter berörs t.ex... av det informationsarbete, som Svenska kyrkans mission — jag tar den som en av de missionsdrivande organisationerna' — utvecklar i universitetsstäderna. För många blir missionen den naturliga kanalen till ökad internationell medvetenhet och därmed ökat internationellt arbete. Det är beklagligt, att Sveriges Radio med sin "stora opinionsbildande betydelse — detta är första gången jag klandrar radion från denna talarstol, det vill jag understryka, men nu måste jag göra det — ibland utsår den uppfattningen, att missionen är en sak och u-landsfrågor en annan. Så skedde nyligen, "man får hoppas omedvetet eller av okunnighet, vid presentationen i skolprogramavin HG 4 av ett program, som med en alldeles utmärkt beteckning kallades »Att närma sig u-land». I presentationen fastslogs att programserien: avsåge, som det hette, att täcka arbetsområdet u-land och att den var ett praktiskt exempel på integrerad undervisping mellan i första hand ämnena svenska, historia, samhällskunskap och geografi. Man frågar sig, varför inte också ämnet kristendom, där missionen på ett naturligt och osökt sätt kunde inplaceras i u-landsfrågorna, var med. En granskning av de enskilda programmen i serien ger därutöver vid handen, att det mycket riktigt bara var ett enda program som snuddade vid religion, men inte ett enda ord sades i det sammanhånget om vad missionen betytt eller betyder. Och så till slut en alldeles speciell liten :sak!' Vi har ett trängande behov här i landet av skolor med klart internationell. inriktning. För att illustrera vad jag menar vill jag peka på den målmedvetna undervisning för internationell verksamhet, söni nu börjat bedrivas — jag tar det som exempel — vid Fjellstedtska skolan i Uppsala på:en ny linje som öppnades hösten 1966. Där erbjuäs : exempelvis undervisning i utomeuropeiska språk, såsom arabiska och swahili. Skolan har den unika möjligheten att förmedla infödda lärare i sådana språk, och man har etablerat samarbete med Hammarskjöldbiblioteket och Nordiska Afrika-institutet, som rent geografiskt sett ligger så utomordentligt nära. På skolans nya linje, den samhällsvetenskapliga, kan man ge förberedande yrkesutbildning för internationell verksamhet också genom allmän internationell orientering. I religionskunskapen ingår undervisning i — observera vad jag nu säger! — alla aktuella ideologier, och i ämnet historia läser man världshistoria efter 1943. På samhällsvetenskapliga linjen har man i år som tillvalsämne tagit upp till fördjupat studium »Det moderna aktiva Kina». Vad vi behöver för rekrytering och opinionsbildning är fler skolor av denna typ och mer undervisning av liknande karaktär. Fjellstedtska skolan — jag nämner den fortfarande endast som exempel — är alltså nu så långt ifrån att vara en antikverad kvarleva från svunna tider, att den snarare kan bli en förebild för tillgodoseende av nya, internationellt betonade utbildningsbehov. Vi har förvisso all användning av vad jag skulle vilja kalla u-landsskolor, där man dels utbildar för internationell verksamhet, dels kan ta emot barn från svenska familjer, bosatta utomlands, inte minst i u-länderna. Inom några år kommer vi enligt SIDA att ha inte mindre än 700 sådana svenska familjer med barn. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i statsutskottets utlåtande nr 53 vid punkt 3 rörande utredning om det fortsatta utvecklingsbiståndet.
Herr talman! Under de två tidigare år då jag deltagit i riksdagsvoteringar om u-landsbiståndets storlek har jag sett mig nödsakad att lägga ned min röst. Jag har inte ansett mig kunna stödja vare sig regeringens eller den borgerliga oppositionens förslag, då dessa enligt min bedömning varit alltför blygsamma i förhållande till Sveriges förutsättningar att hjälpa de fattiga länderna. Ej heller har jag tidigare år funnit möjligheter att motionsvägen vinna gehör för ökad u-hjälp. I år befinner vi oss emellertid i ett avseende i en ny situation, Förslaget i statsverkspropositionen innebar att de utbyggnadsplaner som SIDA presenterat på vissa punkter kom i farozonen. Det var mot denna bakgrund som ett antal socialdemokratiska riksdagsmän såg sig föranlåtna att motionera om bl.a. ett högre anslag till SIDA. Riksdagen har emellertid tidigare i år vänt sig mot vårt förslag till inkomstförstärkning, och likaså har de s.k. besparingsförslag som mittenpartierna presenterade för att finansiera sin ökning till stor del redan hunnit nedvoteras. Det bör därför understrykas att statsutskottet verkligen inte haft någon lätt uppgift då det i år behandlat u-hjälpen. Jag vill då först notera att vår u-hjälpsmotion blivit bifallen vad gäller dels kravet på att regeringen skall framlägga en plan för bistånd med en procent av bruttonationalprodukten, dels utfästelse för UNDP på fyra år. Utskottet har också funnit utvägar att i allt väsentligt skapa möjligheter för att de i SIDA:s petita presenterade projekten kan genomföras. Självklart hälsar vi med stor tillfredsställelse att vår aktion fått denna positiva effekt. Jag skulle emellertid i detta sammanhang också vilja ta upp en sak som diskuterats här i dag. Debatten har ju visat att det inte föreligger någon större skillnad mellan reservanterna och utskottet om i vilken utsträckning projekten kan klaras av. Då har man i stället från oppositionen, t.ex. från herr Wedéns sida, försökt göra gällande att man från reservanternas sida i varje fall skapar en högre grund att bygga vidare på. Jag roade mig under middagspausen med att se på mittenpartiernas s.k. besparingar, och det gav ganska intressanta upplysningar. På punkten Polishus föreslår man att planerat statligt övertagande av fastigheter slås ut på en längre tidsperiod, d.v.s. skjuts en bit på framtiden. När det gäller krigssjukvården föreslår man att beredskapsanskaffningen slås ut på två år i stället för ett år. Beträffande televerket föreslås lägre fastighetsinvesteringar, för den statliga förvaltningen återhållsamhet med fastighetsinköp, för datamaskinfonden lägre maskininvesteringar, för Suorva-dammen uppskov med vissa arbeten och för oljelagringen temporär avsaktning av inlagringen. Vad innebär alla dessa besparingar på tillsammans 55 miljoner kronor? Jo, att man skjuter dessa utgifter ett eller några år framåt. Detta är verkligen ett märkligt sätt att bygga en högre grund. Tvärtom. kommer man att för kommande år få en lägre grund att basera u-hjälpen liksom över huvud taget den statliga budgeten på. Herr Källstad påstod att reservanternas och de socialdemokratiska motionärernas linjer nästan är identiska och att det därför skulle vara mycket intressant att se hur vi kommer att rösta. Jag vågar påstå att ståndpunkterna är rakt motsatta varandra. Vi föreslog en skattehöjning för att finansiera en större u-hjälp, ty detta är enligt vår åsikt det hederliga och riktiga sättet att finansiera ökningen. Reservanterna inom mitten vill försöka klara saken genom att skjuta vissa utgifter på framtiden och dessutom har ju deras förslag liksom vårt i realiteten nedvoterats. Jag finner det också angeläget att i detta sammanhang slå fast, att den svenska u-hjälpen fortfarande befinner sig på en generande låg nivå. Gunnar Myrdal har allt oftare betonat att det är bråttom, att vi har kort tid på oss att komma ur den kollisionskurs som vi nu är inne på. Detta sammanhänger med att mänskligheten har lärt sig att i någon mån bekämpa tre onda ting — svält, sjukdomar och krig — som under tidigare århundraden på sitt cyniska sätt hållit utvecklingen i balans. Men nu, när vi lyckligtvis kunnat sätta denna lag ur spel, måste vi också gå vidare och lösa de ekonomiska, tekniska och, ej att förglömma, sociala problemen i de fattiga länderna. Om vi sedan Jesu tid hade haft samma takt i befolkningsökningen som den nuvarande skulle det ha funnits tusen människor per kvadratmeter på jordens yta. Denna matematiska tankelek säger tillräckligt om nödvändigheten av att handla snabbt. Den ger också besked om att vi har blivit den generation som inte längre kan skjuta de stora världsproblemen framför sig. Antingen ger vi oss i kast med dem och löser dem åtminstone hjälpligt, eller också får de en utlösning som står utanför mänsklighetens kontroll — det senare alternativet lönar det sig kanske inte att spekulera över. Hur en sådan kris än utvecklar sig lär slutet inte bli annat än en katastrof för all mänsklig civilisation.

Ett fullföljande av denna plan skulle innebära att vi år 1970 skulle kunna besluta om ett stöd till de fattiga länderna på 1,3 miljard kronor.

Det återstår naturligtvis bara att besvara frågan hur en så kraftig ökning skall kunna åstadkommas med hänsyn till de hittillsvarande svårigheterna. Inte minst den senaste tidens erfarenheter har övertygat mig om att den enda chansen är, att det socialdemokratiska partiet enigt förklarat sig berett att satsa på en sådan politik och att skaffa fram erforderliga ekomomiska resurser. Jag har därför med särskilt stort intresse noterat utrikesministerns deklaration i dag, att regeringen är beredd att ge u-hjälpen högsta prioritet. En opposition, som tror sig kunna finansiera u-hjälpen med felräkningspengar, kan däremot inte ens bli en pådrivande kraft.

Herr talman! När Ingvar Qarlsson debatterar u-hjälp har man en känsla av att mittenpartierna på något sätt får fungera som ett slags ställföreträdande klagomur. Jag utgår nämligen från att Ingvar Carlsson ändå vill ha en ökning av u-landsinsatserna — jag tar honom på hans ord; han sade det flera gånger. Då är det litet konstigt att han i praktiskt taget varje inlägg här i kammaren sätter in all sin kritik mot mittenpartierna, som faktiskt föreslår större insatser — låt vara att de kunde vara ännu större. Vi har föreslagit 50 miljoner kronor mer till SIDA:s fältverksamhet, 1,3 miljon kronor mer till SIDA:s personalkonto, vi lägger fram förslag till upprättande av en internationell livsmedelsfond till vilken vi skulle bidra med i första hand 100 miljoner kronor, vi föreslår en plan för att u-hjälpen snabbast möjligt skall komma upp till 1 procent, etc. Det vore väl då rimligare, om Ingvar Carlsson pole miserade mot dem som säger nej till allt detta, alltså mot högern och socialdemokratin. Jag säger inte detta för att jag på något sätt skulle vara rädd för Ingvar Carlssons attacker; jag tycker tvärtom att debatterna med honom på sitt speciella sätt brukar vara ganska stimulerande. Men risken är att folk missuppfattar Ingvar Carlssons ställning i u-landsfrågan, när han ständigt så energiskt lierar sig med dem, som säger nej till ökade insatser, och polemiserar mot och attackerar oss som vill ha ökade insatser. När Ingvar Carlsson dessutom hoppar av sin egen motion om ökad u-hjälp, är risken att fiaskot blir totalt. Herr talman! Jag hade i dag inte tänkt att ta upp frågan om utskottskompromissens innebörd och verkningar. Jag utgick nämligen från att den så här långt fram i debatten skulle ha blivit tillräckligt belyst. Det har den väl också blivit. Men klarheten om innebörden har sannerligen inte ökat. I realiteten har det nämligen gjorts två helt skilda och motsägande tolkningar av de ledamöter som varit med om utskottsbehandlingen. Den ena tolkningen är att :man gör en Överföring från sjunde huvudtitelns anslag för s.k. finansiellt bistånd till tredje huvudtitelns anslag för s.k. tekniskt bistånd. Det ökar inte det totala anslaget till uhjälpen för nästa år, men operationen innebär att man räddar SIDA:s fältprojekt genom att slå av på takten när det gäller åtagandena inom det finansiella biståndets ram. Den andra tolkningen tycks gå ut på att man de facto skall öka det totala anslaget till u-hjälpen under nästa budgetår med omkring 40 miljoner kronor. Man hävdar att detta är möjligt, eftersom medel inom det finansiella biståndets ram inte utbetalas i full utsträckning under budgetåret och att det därför, som det har uttryckts, blir pengar över. :: > Den första tolkningen förefaller mig i och för sig inte helt orimlig. Man utgår från att det är lättare att avveckla den planering som skett när det gäller det finansiella biståndet, som ju i och för sig inte skiljer sig nämnvärt från de projekt som vi kallar för tekniskt bistånd. Jag har litet svårt att förstå varför det skulle vara på det sättet, men det är ju ändå möjligt att det förhåller sig så. Om jag riktigt förstått de uppgifter jag fått från SIDA, så beräknar man den anslagssumma som man föreslagit under rubriken Bilateralt finansiellt utvecklingsbistånd med utgångspunkt från summan av de projekt som man räknar med skall bli avtalsklara under det budgetår som anslaget avser. Den avtalsbundna summan kan t.o.m. 'bli något större än anslaget, och det är tydligen vad som kommer att ske i år. Vad som skall göras inom det finansiella biståndets ram nästa år finns uppräknat i statsverkspropositionen. Om man skall fullfölja det programmet komnmer även årets anslag att helt tas i anspråk i den meningen att det kommer att finnas åtaganden gentemot u-länderna som gott och väl svarar mot anslagets storlek. Trots detta finns det nu reservationer på ungefär 120 miljoner kronor, sägs det, och dessa reservationer beror på att avtalsbundna medel ännu inte utbetalats. Av propositionen framgår att det vid årsskiftet fanns ungefär 30 miljoner kronor som inte var avtalsbundna, men enligt uppgift från SIDA i dag finns det nu kontrakt som innebär att även dessa medel är tagna i anspråk. Om nu tolkningen att u-hjälpsanslaget för nästa budgetår totalt seit inte skall öka är riktigt, så måste det innebära att man minskar åtagandena inom det finansiella biståndets ram för att överföra motsvarande pengar = till SIDA:s fältverksamhet. Man gör alltså en omfördelning inom ramen för det uhjälpsanslag som regeringen lagt fram förslag om. Om den andta tolkningen — att u-landsutgifterna nästa år de facto skall öka med 40 miljoner kronor — är riktig, så innebär det att man lånar ur avtalsbundna men inte utbetalade anslagsmedel. Om det nu är så — bl.a. herr Bengtsson i Varberg har ju talat för det — så skulle man vilja fråga: Vad är det egentligen, ur samhällsekonomisk synpunkt, för skillnad mellan att låna pengar till: SIDA:s fältverksamhet med denna hänvisning — vilket utskottsmajoriteten nu vill göra — och att öka den statliga upplåningen på vanligt sätt? Såvitt jag förstår finns det ingen skillnad alls. Går det att göra så då måste det innebära att det när statsverkspropositionen gjordes upp i höstas fanns utrymme för att ge SIDA alla de pengar som begärdes i SIDA:s petita, och Ulla Lindström har alltså fått lämna regeringen därför att herr Sträng inte klarade bok: föringen. Men jag är övertygad om att herr Sträng klarar bokföringen, och jag är övertygad om att han i fortsättningen lika energiskt som i december och i januari motsätter sig att statsutgifterna stiger utöver vad han föreslagit i statsverkspropositionen. Därför är säkert också den första tolkningen den riktiga, den som innebär att u-landsutgifterna under nästa år inte kommer att öka alls utan "att det bara kommer att bli fråga om en överföring av medel. Om man utgår från detta — och det förefaller vara riktigt — så var det också fel att presentera förslagen såsom TV gjorde nyss i sin sändning, där man ville göra gällande att skillnaden mellan oppositionens bud och utskottsmajoritetens skulle vara 10 miljoner kronor; den måste rimligen vara 50 miljoner kronor. Är det så att de pengar som man talar om i någon vettig mening är disponibla, så skulle de ju i annat fall inte ha använts. Om man nu använder dem så innebär det ju en samhällsekonomisk belastning, de facto en ökning av ulandsutgifterna totalt, alltså just vad Bistånd till u-ländernå m: m. socialdemokraterna med sådan: energi under hela den långa u-landsdebatten sedan i januari har motsatt sig.' Jag tror också att talet om att vi budgetåret 1968/69 skall ta igen vad vi förlorat i år bara kan bli en from förhoppning; skall vi vara säkra på att den minskning som nu sker av dét finansiella biståndet skall tas igen då, så förutsätter det att vi vet vilket anslagsbelopp regeringen i annåt fall skulle ha föreslagit det året. Men det vet givetvis varken regeringen eller vi. Regeringen har under årens lopp rest många hinder när det gällt att öka uhjälpsanslagen. Först var det NIB som inte kunde klara fler projekt, sedan hävdade man att inte heller FN hade användning för mer pengar. Man har sagt nej till svensk anslutning till DAC, man har sagt nej till svenska investéringsgarantier, man har sagt nej till ett initiativ som skulle öka den internåtionella livsmedelshjälpen, man har sagt nej till diverse samordningar som skulle göra den svenska biståndsorganisationen effektivare, och man har flera gånger sagt nej till förslaget om en plan för u-hjälpens uppbyggnad till 1 procent av nationalinkomsten. De flesta av dessa ståndpunkter har man fått retirera ifrån — några i år och några tidigare. Men fortfarande håller man många skansar, och en av dem är påståendet att vi inte skulle ha möjlighet att öka u-hjälpen därför att det skulle innebära en så kraftig påfrestning på vår betalningsbalans. Under en frågestund för en tid sedan försökte jag få i gång en debatt med finansministern om denna sak, men han ansåg då att tillfället inte var det lämpliga. Därför inbjöd finansministern mig till en debatt i samband med att u-landsfrågan i sin helhet skulle behandlas. Jag tog denna inbjudan allvarligt, och jag hoppas att herr Sträng också menade allvar med den. En av utgångspunkterna för min diskussion den gången var ett yttrande som herr Sträng fällde i förra årets ulandsdebatt i första kammaren, där han sade att våra insatser »för u-hjälpen praktiskt taget till sista kronan slår på valutareserven, vilket han inte utan vidare kunde översätta när det gällde försvarskostnader». Det var en debatt med en kommunist — det måste ha varit Lars Werner, och finansministern hävdade att det inte var någon lösning på betalningsbalansproblemet att flytta över försvarskostnader till u-hjälpsanslagen. De pengar som skulle användas till u-landshjälpen komme ändå att till sista kronan belasta betalningsbalansen, menade herr Sträng. Avsikten med u-hjälpen är ju att överföra reala resurser i form av varor och tjänster från industriländerna till uländerna. I viss utsträckning innebär den överföringen att vi ställer svenska varor och tjänster till förfogande, i andra fall innebär den att vi ställer pengar till förfogande. Då blir det alltså en ren kapitalexport. Om dessa överföringar över huvud taget märks i betalningsbalansen eller inte beror på en mängd faktorer — om hjälpen är bunden eller obunden och på konjunkturläget här i Sverige, det har med Sveriges internationella konkurrenssituation att göra, och en del andra saker. Man kan säga att gemensamt för alla dessa faktorer är att de går att påverka med de instrument som finns i den ekonomiska politiken. Vi kan bestämma i vilken utsträckning hjälpen skall vara bunden eller inte. Jag tycker det är riktigt att ha den principen att hjälpen inte skall vara bunden, men det finns ingen anledning att vara doktrinär på den punkten. Om bunden hjälp är ett alternativ till ingen hjälp alls, är det klart att den bundna hjälpen, som förutsätter att varor levereras från Sverige, är att föredra ur u-ländernas synpunkt. Det svenska konjunkturläget bestämmes inte av hur stor vår u-hjälp är — i varje fall inte i någon påvisbar utsträckning — utan det är helt andra faktorer som avgör den saken. Detsamma gäller den svenska industrins konkurrenskraft gentemot utlandet. Och viktigast: i den utsträckning ' som uhjälpen innebär direkt kapitalexport av någon omfattning, måste det vara den ekonomiska politikens uppgift att se till att den exporten rymmes inom ramen för en hygglig betalningsbalans. Det finns ingen anledning att i det avseendet ge u-hjälpen någon speciell behandling. Om vi planerar för en u-hjälp av viss omfattning, i första hand 1 procent av <bruttonationalprodukten, måste vi givetvis också vara beredda att skapa ett sådant överskott i betalningsbalansen att u-hjälpen rymmes där. Men med den blygsamma omfattning som den svenska u-hjälpen för närvarande har kan detta knappast vara något problem. Det är inte bara min egen uppfattning. Flera ledande nationalekonomer har hävdat samma sak, även personer inom SIDA, som är sysselsatta med u-hjälpen ur dessa synpunkter. De har hävdat att synpunkterna i resonemanget är ett skenproblem. Den del av biståndet som är bunden, d. v. s. den som innebär leverans av svenska varor, belastar ju inte alls betalningsbalansen. Och det gäller den största delen av det anslag som högern och socialdemokraterna, å ena sidan, samt mittenpartierna, å andra sidan, i dag är oeniga om, d. v. s. SIDA:s fältverksamhet. Som framgår av SIDA:s petita köpes 90 procent av materielen till den verksamheten här i Sverige; alltså 90 procent av SIDA:s kostnader för fältverksamheten går till inköp i Sverige. Mittenpartiernas förslag att höja det anslaget med 50 miljoner kronor innebär alltså en extra belastning på betalningsbalansen med bara 10 procent av det beloppet, d. v. s. 5 miljoner kronor, och det är en tredjedels procent av underskottet i betalningsbalansen och ungefär 1 promille av riksbankens nuvarande valutareserv. Det förefaller mig inte vara någon oöverstiglig svårighet för en kraftfull finansminister att klara den blygsamma belastning som den delen av u-hjälpen innebär för betalningsbalansen. Värt förslag att öka avlöningsanslaget med 1,3 miljon och omkostnadsanslaget med ungefär !/2 miljon innebär ju inga större påfrestningar än vilka utgifter som helst ur statsbudgeten, eftersom det är pengar som konsumeras i Sverige. Gåvobiståndet beräknas nästa år kosta 26 miljoner kronor. Här rör det sig huvudsakligen om pappersleveranser från överskott inom den svenska produktionen. Hade dessa 60 miljoner kronor, som vi totalt har satsat under årens lopp på skolbokspapper till framför allt Indien och Pakistan, använts för t.ex. materielanskaffning inom försvaret — det var finansministerns jämförelseobjekt — hade ungefär 12 procent av den kostnaden belastat betalningsbalansen. Det är den andel av försvarsmaterielen som faller på importerade varor. Genom att vi nu i stället använder pengarna för detta speciella u-landsändamål blir det alltså ingen belastning alls. Vi hade inte heller kunnat förbättra situationen genom att exportera papperet, eftersom det, som jag sade, utgörs av en Ööverproduktion. Även när det gäller den övriga finansiella hjälpen, som utskottsmajoriteten nu vill minska för att klara de svårigheter regeringen försatt SIDA i genom att pruta på verkets anslagskrav, är det fel att säga att utgifterna till sista kronan tär på valutareserven. Det finansiella biståndet är inte bundet till svenska varuleveranser. Men de svenska företagen har rätt att konkurrera om beställningar som föranletts av de svenska krediterna på samma villkor som andra företag, och erfarenheten visar att vi får ungefär 50 procent av de beställningar som blir aktuella. Med hjälp av DAC-statistik och uppgifter från SIDA har jag räknat ut hur mycket av u-landsbiståndet som 1965 — det sista år man har uppgifter för — direkt kan sägas belasta betalningsbalansen. Den totala utbetalningen det året var 214 miljoner kronor. Men bara cirka 145 miljoner kronor kan direkt anses vara en belastning på betalningsbalansen. Det året var underskottet 1,5 miljard. U-hjälpens belastning var alltså obetydlig — den var mycket mindre än den så kallade restposten, den »oförklarade» delen av betalningsbalansunderskottet. I själva verket var belastningen så liten att den ur alla vettiga synpunkter får anses vara helt negligeabel. När jag gjorde denna beräkning har jag ändå inte tagit hänsyn till de indirekta positiva verkningarna av att t.ex. FN-organen lägger ut beställningar i Sverige som långt överskrider de bidrag som vi lämnar till FN:s finansiella bistånd. Det går naturligtvis att hävda att vi skulle ha fått dessa beställningar, även om vi hade lämnat ett väsentligt lägre bidrag till FN-hjälpen. Men man kan självfallet också hävda att det faktum, att vi har en stor u-landsinsats via FN, skapar exportmöjligheter för industrin i allmänhet och därmed också för den svenska industrin, exportmöjligheter som annars inte hade funnits. På lång sikt innebär u-hjälpen över huvud taget att vi skapar nya marknader, vilket är till nytta för u-länderna, därför att det ger dem möjligheter att köpa de varor som de behöver för att bygga upp sin industri och för oss därför att det ger oss möjligheter att öka vår export, vilket underlättar våra betalningsbalansproblem. Jag har också, för att verkligen vara grundlig, med hjälp av långtidsutredningen försökt göra en beräkning av hur betalningsbalansen skulle påverkas av en höjning av u-hjälpen till 1 procent av nationalinkomsten 1970 — ett mål som jag för övrigt hoppas att vi skall nå före 1970. I 1964 års priser skulle det innebära att u-hjälpen då behövde vara 1 250 miljoner kronor. Långtidsutredningen utgår ifrån att det skapas ett utrymme i valutareserven för 350 miljoner kronor i ren kapital export. Det återstår alltså att klara en belastning på 900 miljoner kronor. Det kan man göra genom att fram fill. det året begränsa konsumtionen med' 900 miljoner kronor, vilket kan ske på många sätt inom ramen för den ekonömiska politiken. Detta innebär att konsumtionsökningen i stället för att bli 3,4 procent skulle bli 3,2 procent. Det är i själva verket en mycket blygsam uppoffring som krävs av det svenska folket för att det skall nå upp till denna 1 procent och samtidigt klara betalningsbalansen. Den begränsning av konsumtionen som man åstadkommer på det sättet drabbar enligt detta exempel importen med 50 procent, det vill säga importerade varor till ett värde av 450 miljoner kronor. Det återstår sedan 450: miljoner, alltså hälften av de 900 miljoner kronorna, i utrymme på betalningsbalansen för u-hjälpen. Det är också den del av u-hjälpen som utgörs av ren kapitalexport sedan man reducerat med gåvobiståndet och de leveranser av svenska varor som sker inom det tekniska biståndet. Exemplet visar att det går att klara en så kraftig ökning av u-hjälpen utan att det behöver innebära någon som helst belastning på betalningsbalansen utöver denna blygsamma post på 350 miljoner kronor, som man har räknat med i långtidsutredningen. Det går att klara detta genom att vi gör denna lilla uppoffring att avstå från 0,2 procentenheter i konsumtionsökning. Men vi måste acceptera att uhjälpen är en viktig sak för den svenska statsbudgeten och inte en restpost som får det som blir över när välståndsökningen fått sitt. Jag skulle till sist, herr talman, vilja ta upp ett tredje problem. Jag har tillsammans med ledamöter från flera andra partier föreslagit att Sverige: skall ta kontakt med Zambias regering för att bygga ut det svenska biståndet där. Jag har gjort det av två skäl. För det första därför att Zambias ekonomi drabbas mycket hårt av Rhodesia-bojkotten, i själva verket mycket hårdare än Rhodesia självt. För det andra därför att utrikesministern i ett interpellationssvar 1 höstas sade att man, ifall det kommer en ansökan ifrån Zambia om ett sådant bistånd, inom regeringen kommer att behandla detta välvilligt. Utskottet säger nu nej, även det har :en positiv attityd till det hela. Jag hoppas att detta nej inte är definitivt, men det säger i varje fall nej för i år till detta::Det gör det med hänvisning till att. Zambia inte finns med på SIDA:s prioritetslista och att statsrevisorerna uppmanat till en hårdare koncentration av det .svenska biståndet. Vi som har. motionerat om denna sak är givetvis fullt medvetna om att en hård koncentration av de svenska u-hjälpsinsatserna är nödvändig. Vi har varit med om att kräva en sådan koncentration och diskuterat problemet. Det är inte av okunnighet som vi krävt detta. Vi har ändå menat att det var rimligt att göra ett undantag för Zambia av många skäl. Zambia har tidigare haft huvuddelen av sin export på Rhodesia och är dessutom beroende av import därifrån för sin kopparindustri, som är den dominerande industrin i Zambia. Man är också i hög grad beroende av transportvägar genom Rhodesia. När man nu försökt att vara lojal mot den engelska blockaden av. Smithregimen, har man gjort stora förluster just genom att man tvingats avstå från dessa möjligheter, förluster som: man för ett halvår sedan beräknade till ungefär en halv miljard kronor. Det är ganska mycket, eftersom nationalprodukten för Zambia är ungefär 3,5 miljarder kronor. Landet är i stort sett omringat av områden som behärskas av fientliga regimer, av de portugisiska kolonierna Angola och Mocambique, av Sydvästafrika, där den sydafrikanska apartheidpolitiken fortfarande har makten, och av Rhodesia. För att klara transporterna ut till kusten har man tvingats projektera pipelines, landsvägar och en järn väg, den 125 svenska mil långa vägen till .den. afrikanska östkusten via Tanzania. Då kan man fråga om det verkligen är rimligt att vi i detta läge med hänvisning till prioritetsresonemang och tekniska synpunkter från statsrevisorerna skall säga ett kategoriskt nej till ett handtag åt Zambia. Man kan fråga sig om det är rimligt med tanke på den positiva attityd man har förmärkt från den svenska regeringen, när det gäller att vara med och betala de kostnader en blockad av detta slag kostar. Just nu gäller det Rhodesia, senare kanske det kommer att gälla större delar av områdena i södra Afrika.

Det är ett sätt att visa vår solidaritet som enligt hans mening är effektivare.

bygger på majoritetsstyre. Zambia har också givit klart uttryck för att man vill ha svenskt bistånd. En lång rad av landets ministrar har besökt. Sverige vid flera tillfällen. Även landets president Kenneth Kaunda har varit här innan han blev president — vid tre tillfällen till och med tror jag — och Sverige har också genom SIDA fått en officiell framställning från Zambia att det skulle få skicka hit sin utvecklingsminister, men de möttes av ett nej. Vi vill inte ta emot denna minister, ty vi menade att vi inte kunde ge honom något positivt besked. Jag skulle därför vilja fråga utrikesministern, el ler någon annan som vill svara, om avslaget gavs efter en prövning av regeringen, en prövning av den typ utrikesministern själv sagt borde komma till stånd, och i så fall vilka motiv det var som gjorde att resultatet blev negativt.

Herr talman! Herr Ullsten var ledsen över att jag inte kritiserade regeringen. Jag vet inte om regeringen delar den uppfattningen. Jag har lagt fram en motion. Den var kritisk mot att SIDA:s anslagskrav inte i tillfredsställande grad kunnat tillgodoses. Jag har som SSU:s ordförande stått bakom en rad uttalanden, där vi har krävt betydligt ökade uhjälpsanslag. Däremot kan jag självklart inte behandla mittenpartierna på det sätt som herr Ullsten gör. Under ett stort antal år har mittenpartierna försökt framstå som de stora och varma u-hjälpsanhängarna i detta land. Vad är deras alibi? Det är höjning på mellan 2 och 10 miljoner kronor, felräkningspengar i sådana här sammanhang. Detta är den stora uhjälpsradikalismen, som skall motivera de stora ord som herr Ullsten tog i sin mun. Vad har man gjort i år? Jag redogjorde i mitt inlägg för att hela finansieringspolitiken denna gång går ut på att skjuta utgifter på framtiden ett eller två år, utgifter som en mittenpartiregering måste klara om den inte alltför grovt skall missköta regerandet i detta land. Hade vi fört den allmänna ekonomiska politik folkpartiet förespråkat, då skulle vi inte ha haft råd ens till nuvarande uhjälpsanslag, ty då hade vi inte haft någon omsättningsskatt som nu utgör en betydande del av budgeten. Det intressanta är att herr Ullsten alltid funnits väl inrättad i folkpartiledet. Han har aldrig haft ett ont ord att säga om folkpartiets u-landspolitik. Jag tycker att herr Ullsten är ett levande exempel på hur det är när partitaktiken får gå före u-hjälpen. Jag skulle vara mera intresserad av att veta var herr Ullsten står när det gäller framtiden. Vi har presenterat ett program som innebär, att vi fram till 1970 skall besluta om en ökning till 1,3 miljard för u-hjälpsanslaget. Är herrarna i mitten och herr Ullsten beredda att ta en skattehöjning för att klara de 900 miljoner kronor, vilka enligt herr Ullsten skulle behöva dras in i form av konsumtionsbegränsning? De socialdemokratiska motionärernas förslag till begränsning av konsumtionen i år för att klara en ökad u-hjälp röstade herr Ullsten ned för någon månad sedan. Det var ingen bra början, herr Ullsten. Till slut, herr talman! Vi har exempel på hur det går när en borgerlig regering får sköta u-hjälpen. I Norge ökade uhjälpen i år med 6 miljoner enligt den norska statsverkspropositionens förslag. Detta är en tiondel av vad den svenska regeringen har orkat med.
Herr talman! Herr Carlsson i Tyresö sade i sitt första inlägg att han avstått från att delta i voteringarna därför att han tyckte att både regeringens och mittenpartiernas förslag var eländiga; de framlagda förslagen hade varit otillräckliga. I år bar herr Carlsson kommit på den geniala idén att själv lägga fram förslag om högre anslag, vilka är mera tuffa och mindre ynkliga än mittenpartiernas. Han ångrade sig emellertid snabbt och hoppade av motionen. Hans motion innebar att man skulle höja u-hjälpen med 51 miljoner kronor. Han karakteriserar nu detta belopp som ett löjligt överbud, som felräkningspengar, när samma förslag kommer från mittenpartierna. Han frågar hur vi vill skaffa fram de 900 miljoner som behövs för att man skall höja u-hjälpen till 1 procent 1970. I år har vi varit med om att acceptera en skattehöjning på 1,5 miljard kronor, om jag minns rätt. Det är klart att man inte kan säga att denna skattehöjning kommit till stånd enbart för att vi skall klara u-hjälpen. Den var nödvändig av flera skäl, bl.a. därför att vi också skall få plats för u-hjälpen. Precis på samma sätt kommer det att bli i framtiden. Vi tvingas att anpassa den ekonomiska politiken på sådant sätt att u-hjälpen i tillräcklig omfattning ryms inom anslagsramarna. Skall vi ha en möjlighet att göra denna anpassning, måste vi också, som jag sade, ta u-hjälpen på allvar. Då måste vi ha en plan för hur mycket den skall öka, inte som hittills bara komma varje år och säga att vi inte har råd mer mer än 20 miljoner, 50 miljoner eller vad det kan vara fråga om. Den planen har herr Ingvar Carlsson tidigare avstått från att rösta om när den varit aktuell. I år har vi äntligen fått igenom den.

Herr talman! Jag vet inte vilket svar som herr Ingvar Carlsson skulle betrakta som nöjaktigt. Jag sade att om det är nödvändigt att höja skatten för att klara de 900 miljonerna eller vilket belopp det nu kan bli tal om i ökning av u-hjälpen för de närmaste åren, får vi givetvis genomföra denna höjning precis som vi har gjort hittills. Vi har praktiskt taget varje år tvingats att acceptera skattehöjningar. Självklart kommer vi att få göra detta även i framtiden. Att socialdemokratin ensam skulle behöva ta ansvaret för en progressiv u-landspolitik är fel. I den mån socialdemokratin har lust att föra en progressiv u-landspolitik är vi mycket gärna med. Tills vidare har man fört en politik som bara har lockat högern, och det är naturligt att vi inte är fullt så intresserade av den politiken.

Herr talman! När man hör herr Ullsten tala får man en känsla av att han är fantastiskt arg. Jag förstår inte riktigt hans ilska mot socialdemokratin och för övrigt mot alla som sysslar med frågan om u-hjälpen. I realiteten är divergenserna i riksdagsledamöternas åsikter mycket små. Vi har, såvitt jag har kunnat förstå, alla en gemensam vilja att göra någonting. Om det kan bidraga till att herr Ullsten blir på bättre humör skall jag genast ge honom rätt i att bunden hjälp är bättre än ingen hjälp alls. Det problemet har inte dykt upp på allvar ännu men det kan dyka upp i framtiden, och då kanske vi måste ta ställning till det. Jag kan också glädja herr Ullsten med att säga att jag kommer att stödja den reservation som finns beträffande Zambia. Givetvis gör jag det inte bara för att-herr Ullsten skall bli på bättre humör utan för att jag tycker att det är riktigt. I själva verket anser jag att det inte är nödvändigt att använda djupa brösttoner när man talar om denna fråga. Mellan utskottsmajoriteten och reservanterna råder nämligen inte någon större skillnad. Om man emellertid här i riksdagen vill markera att man vill ta ställning för Zambia kan man emellertid lämpligen göra det genom att rösta på reservationen. Jag representerar en av de sidoorganisationer som i år gått till aktion i denna fråga, nämligen Broderskapsrörelsen. Jag minns inte hur många konferenser och kongresser som vi har haft vid vilka vi gjort uttalanden om enprocentmålet. Vi bar också sagt att det måste betraktas som ett etappmål, ty ganska snart hamnar vi i en situation där detta inte räcker. Vi kan naturligtvis säga att detta mål skall genomföras i år, nästa år eller 1969. Som politiker måste vi emellertid försöka hålla oss på realiteternas mark. För min del tror jag att det är bra om vi kan nå detta etappmål i början på 1970-talet. Jag hoppas att den plan som nu skall göras upp kan ge oss löfte härom. Den största vinsten med den motion som vi har väckt anser jag är att man fått ett klart uttalat krav på en sådan plan. Efter denna debatt — jag befinner mig nästan bara i mitten på talarlistan — tycker jag att man, om inte något oförutsett inträffar, kan notera att frågan dock har fallit framåt, och det är en källa till stor tillfredsställelse för motionärerna. | Herr Ullsten har sagt att herr Carlsson i Tyresö och vi andra har hoppat av vår motion. Det har vi inte gjort. Vi sade tydligt ifrån att om vi inte kan klara en förstärkning av budgeten kommer vi inte att hålla fast vid motionen. Vi har inte fått någon sådan förstärkning. Det fanns chans att hjälpa oss därmed, men det gjordes inte. Vi befinner oss alltså i dag, som herr Carlsson påpekade, i den situationen att vi inte har några skattemedel för detta ändamål. Statsutskottets majoritet har nu lagt fram ett förslag som innebär att vi kan få 40 miljoner kronor till u-hjälpen, och utrikesministern och utskottets talesmän har klargjort att det inte kan bli fråga om någon avmattning i det finansiella biståndet. Förslaget innebär alltså i realiteten att vi får ytterligare 40 miljoner kronor till u-hjälpen. Jag tror att det finns anledning att betona detta mycket starkt. Hur det skall klaras tekniskt får bli en fråga inom regeringen; riksdagen har sagt sitt. Utrikesministern har också förklarat att han vill vara med om att utforma ett progressivt u-hjälpsprogram, som skall motsvara vad som anses möjligt och välmotiverat för vårt land att göra i den fortsatta kampen mot fattigdomen i världen. Jag vill även understryka detta uttalande. Det finns en detalj i sammanhanget som är värd att uppmärksamma, nämligen samordningen. Framöver kommer i stort sett ett ämbetsverk, ett departement och följdriktigt också ett utskott att handlägga u-landshjälpen. Det är en utomordentlig vinst när vi i framtiden skall behandla detta ärende att det inte behöver vara uppdelat i olika fack på skilda departement, utan erfarenheten kan samlas hos en viss grupp människor. Jag skulle vilja göra en utvikning i detta sammanhang och tillfoga att samordningen måste genomföras också internationellt. FN-representanten i respektive u-lands huvudstad bör få fullmakt att koordinera all u-hjälp med mottagarlandets intressen, som självfallet skall vara utgångspunkten, inte våra egna. Vi borde i FN-organen — jag vill gärna säga det med adress till utrikesministern — ta det som en av våra internationella uppgifter att arbeta för en sådan samordning. FN-representanten måste få befogenhet att samordna: alla länders och även FN-organens hjälp med mottagarlandets behov. Enligt 1962 års beslut göres en viss prioritering, och jag tror att den i stort sett äger giltighet även i dag och kommer att göra det rätt långt framöver. Därmed har jag också sagt att den utredning som oppositionen begärt och som väl kommer att stödjas av kommunisterna inte är särskilt nödvändig eller ens önskvärd. Vad skall vi egentligen utreda? Vi är ju i grund och botten ense om tagen. Nu gäller det att engagera människor, att satsa pengar, att vara aktiv. | Genom bifallet till proposition nr 100 år 1962 har det fastslagits att vi framför allt skall syssla med två områden: familjeplaneringen och yrkesutbildningen. Med de utgångspunkter och erfarenheter vi har i vårt land är det naturligtvis en riktig prioritering ämnesmässigt sett. Jag skulle bara vilja tillägga att också dessa insatser måste samordnas med andra. Skall vi utveckla en region i ett u-land måste vi naturligtvis följa precis samma mall som när vi utvecklar en region hemma i Sverige. Vi kan inte bara göra en sak eller två; vi måste göra nästan allting. Samtidigt måste vi lyfta utvecklingen framåt. Vi har ett regionprojekt i Etiopien som är ett försök till sådan samordning. Det är emellertid inte nödvändigt att vi gör allting själva, utan vi kan samordna arbetet med andra länders insatser. För att ta ett mycket enkelt exempel vill jag säga att man, om man lämnar yrkesutbildning, naturligtvis också måste ha avnämare för denna, d.v.s. industrier som tar emot dem som blivit utbildade. Detta är alldeles självklart. Vi har i Sverige sluppit ifrån en stor teologisk debatt om familjeplaneringen, Den svenska ekumeniska nämnden har tagit klar ställning för familjeplaneringen. Nämnden stöder sig härvid på Världskyrkorådet. Däremot har katolska kyrkan inte kunnat övertygas om nödvändigheten av familjeplanering. Vi har med spänning väntat på påvens ställningstagande, men hans svar blev i stort sett en besvikelse. Detta är verkligen beklagligt, speciellt därför att påven ju för övrigt visar en markerad radikalism i sitt uttalande. Han sällar sig därmed egentligen till den vänsterradikalism som går genom kyrkorna i världen. Jag skall bara ange ett enda litet uttalande av påvekyrkan. Det hävdas med stor bestämdhet, »att den ohämmade ekonomiska liberalism, som sätter vinstmotiv, konkurrens och enskild äganderätt som sina högsta normer, har lett till den. internationella penningimperialism som följt industrialiseringen och fortfarande vållar lidande på många håll». Den katolska kyrkan vänder sig alltså mot detta. Det kunde knappast ha skrivits mera radikalt här hemma! Därför hade det givetvis varit värdefullt, om den katolska kyrkan också hade tagit ställning för familjeplaneringen, inte minst på grund av att det opinionsmässigt betyder så oerhört mycket i internationella sammanhang, eftersom katolska kyrkan har ett grepp över människorna som kanske ingen annan kyrka har.

Ifall man vill tala om moral i detta sammanhang kan man här tala om den lilla moralen och den stora moralen, nämligen den att rädda människor från nöd och umbäranden. I skilda sammanhang har missionen tagits upp i debatten. När jag lyssnade till herr Nordstrandhs anförande fick jag en känsla av att han var mycket aggressiv mot regeringen som inte varit tillräckligt positiv. Det är klart att regeringen hade kunnat säga mera, men jag tycker att de uttalanden i denna fråga som har gjorts under flera år av statsutskottet, av regeringen och av utrikesministern ändå kan noteras med stor tillfredsställelse. Visserligen är det relativt små belopp som har gått via missionen hittills — man är uppe i 3 miljoner kronor om året, och i förhållande till vår u-hjälp i övrigt är detta naturligtvis en ganska ringa summa, men jag håller inte för otroligt att man i framtiden kan tänka sig både 25 och 50 miljoner om året som går den vägen. Det får dock ankomma på missionen att avgöra hur mycket man skall kunna ta emot för de uppgifter som det här kan bli fråga om. Herr talman! Jag skulle också ha kunna säga litet om investeringsgarantier, men jag skall gå förbi den frågan och bara hänvisa till vad vår gruppledare i denna kammare, herr Bengtsson i Varberg, har sagt. Jag har emellertid en känsla av att det, när man resonerar om investeringsgarantier och den opposition mot dessa som man nu har sett i en del tidningar och i vissa kretsar, har ett mycket starkt drag av frasradikalism. Det förhåller sig i alla fall så att u-länderna måste få industrier. Från svensk synpunkt kan man fråga: Vem skall industrialisera? Eftersom staten och kooperationen endast svarar för 5 procent vardera av företagsamheten i detta land blir det givetvis den privata företagsamheten man i huvudsak får lita till. Men vad som är viktigt i detta sammanhang är ju att man uppställer som ett absolut krav att, såsom herr Bengtsson i Varberg uttryckt saken, mottagarlandets och inte företagets intressen blir tillgodosedda. Regeringen bör försöka få garantier för den saken. Jag tror att det går att utforma regler varigenom detta krav kan tillgodoses.

Det kanske inte är fråga om så stora divergenser mellan utskottets förslag och reservationen, men jag tror att det vore nyttigt om Sverige i internationella sammanhang tog kraftigare initiativ i detta avseende, och jag yrkar alltså bifall till den reservationen. Jag skulle kunna sluta här, herr talman, men jag vill säga ett par ord till herr Hermansson, Det är ungefär detsamma som herr Carlsson i Tyresö sade till herr Ullsten med hänvisning till Norge. När man nu har fått en borgerlig regering där, lägger den fram ett förslag på en ökning med 10 miljoner kronor. I stortinget delade sig emellertid den borgerliga majoriteten. Kristeligt folkparti, centern och venstre ville anslå ytterligare 10 miljoner kronor. Arbeiderpartiet föreslog 23 miljoner kronor utöver vad som föreslagits i propositionen. Beslutet blev en ökning med 20 miljoner kronor. Detta skedde alltså i vårt grannland Norge med en borgerlig regering. Det kanske är riktigt som statsminister Borten sade att det är litet annorlunda att vara i regeringsställning än att vara i oppositionsställning. Man får ta ett ekonomiskt ansvar, ty det finns många trängande behov att tillgodose. Vi har i dag att vänta ett beslut som innebär att vi ger över 100 miljoner kronor mer till u-hjälpen nästa budgetår. Det har vi kunnat göra tack vare den opinion som finns i detta land, men det har varit en socialdemokratisk regering som har arbetat fram den opinionen och försökt få pengar till detta. Ser man på u-hjälpen i östblockets stater finner man att u-hjälpen där är mycket liten. Den är också mycket bunden bilateralt, därför att kommunisterna vill göra politisk affär av det hela. Kapitalflödet från i-länderna till u-länderna uppgår till ungefär 9 miljarder dollar, varav 430 miljoner, d. v. s. nära en halv miljard, kommer från östblocket. Så även om kommunisterna hade makten är det inte säkert att u-hjälpen blivit så stor.

Herr talman! Med hjälp av den internationella statistiken kan man som bekant bevisa det mesta. Om herr Svensson i Kungälv hade tagit andra exempel än Norge i fråga om borgerligt styrda länder hade han kommit underfund med att de flesta har högre u-hjälp än både Sverige och Norge. Jag skall emellertid inte gå in på detta. Jag tyckte det var angenämt att höra att herr Svensson betraktar motståndet mot investeringsgarantier som frasradikalism. Det var nämligen inte så värst länge sedan, i själva verket bara några månader sedan, som motståndet mot investeringsgarantier var minst lika hårt från socialdemokratiskt håll som från kommunistiskt, låt vara att man använde en annan terminologi. Då var emellertid motståndet högsta statsvisdom, i dag är det frasradikalism. Jag röstar för min del på den senare varianten, ty jag anser den vara riktigare. Därför tycker jag mig inte heller ha någon anledning att fortsätta polemiken mot herr Svensson på denna punkt, och det är jag glad för. Herr Svensson sade att de inte hoppat av från motionen om ökad u-hjälp utan bara tagit konsekvenserna av de villkor som ställdes. Under förutsättning att finansieringsvillkoren bifölls var avsikten att stå fast vid motionen eftersom två delar hängde ihop. För säkerhets skull hade det valts ett finansieringssystem som man nästan på förhand måste ha förstått att ingen människa skulle kunna acceptera. Nästa sekund säger man att man accepterat utskottsmajoritetens förslag att höja u-hjälpen med 40 miljoner utan att ha en aning om var dessa pengar skall tas. Det får regeringen ordna bäst den kan, var herr Svenssons recept. Jag skulle vilja ställa några frågor till herr Svensson. Kommer SIDA enligt herr Svenssons uppfattning att få ta i anspråk 40 miljoner kronor utan att någon annan del av u-landsverksamheten måste minskas i samma eller ungefär samma omfattning? Om det inte förhåller sig så skulle jag vilja veta hur man tänkt sig att finansiera ökningen med 40 miljoner kronor utan att detta innebär någon som helst belastning på samhällsekonomin. Detta var ju målsättningen med herr Svenssons och herr Carlssons i Tyresö motion och det har också varit socialdemokratins linje under hela den tid frågan debatterats. Om man övergivit denna tanke och menar att man mycket väl kan låna dessa 40 miljoner kronor eftersom u-hjälpen ju är så angelägen — en synpunkt som jag i och för sig kan instämma i — vill jag fråga varför man då inte har gått den vanliga vägen och föreslagit en ökning av anslaget här i riksdagen, d.v.s. tillstyrkt vårt förslag om en vanlig anslagsökning med friska, nya 40 miljoner kronor.

Herr talman! Beträffande frasradikalismen och investeringsgarantin vill jag säga att om herr Ullsten läst utskottsutlåtandena under senare år borde han ha funnit, att det finns en positiv vilja att söka nå en lösning. Man har emellertid velat vänta på en internationell överenskommelse på detta område liksom också på en nordisk debatt. Nu är man emellertid på det klara med att åtminstone den internationella överenskommelsen kommer att dröja, och detta är anledningen till att man bör införa en nationell investeringsgaranti. Man kan givetvis fråga sig varför herr Ullsten och de övriga i mittenpartierna inte gick med på vårt finansieringssystem, som ändå inte var så tokigt som man vill göra gällande. Det tokiga från deras synpunkt var väl närmast, att det faktiskt drabbar inkomsttagare med inkomster över 40 000—453 000 kronor.

Det är alldeles självklart att dessa 40 miljoner måste tas någonstans. Det kan kanske vara egalt var de tas, men för oss är det av största vikt att de pengarna ställs till förfogande, Herr Ullsten och flera med honom har talat om 50 miljoner kronor »friska» pengar. På vad sätt är de pengarna friska? De är ju lånade.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte blev mycket klokare av herr Svenssons svar. Förslaget om finansiering genom folkpensionsavgiften avslogs ju med en så betryggande majoritet, att det inte finns någon anledning att betrakta det som realistiskt. Nu säger herr Svensson att han fått besked från regeringen om att finansieringen av dessa 40 miljoner kronor, som jag i motsats till herr Svensson inte alls tror kommer u-hjälpen till del, skall ordnas. Vore det inte rimligt att herr Svensson delgav oss andra, som inte haft dessa sekreta kontakter med regeringen, hur man på det hållet sett på saken? Varifrån skall pengarna tas? Det är ju ändå den frågan som varit det centrala i hela debatten ända sedan januari. Nu plötsligt har man hittat på ett sätt att klara detta, men då vill man inte tala om hur det skall ske, Det är väl ändå en ganska egendomlig attityd till det centrala problemet i hela frågan. Om vi inte kan få något besked på den punkten, måste vi ha kvar den uppfattning som jag tror är den realistiska, nämligen att man kommer att ta dessa 40 miljoner kronor från anslaget för finansiellt bistånd. Då blir det ju inte någon ökning, som man sökt göra gällande att det skall bli, utan det blir en pokföringstransaktion till ingen nytta alls för u-hjälpen och u-länderna.
Herr talman! Om herr Ullsten hade läst utskottsutlåtandet, hade han inte behövt ' avslöja all sin okunnighet om den matematik vi sysslat med.

Därutöver behövs ett visst täckningsanslag. Utskottet anvisar därvidlag utvägen att genom en överföring från anslaget till bilateralt finansiellt bistånd skapa den täckningen. Med utgångspunkt från den erfarenhet vi tidigare har och från vetskapen om den planering som sker är vi medvetna om att den överföringen i och för sig sannolikt icke kommer att påverka den aktiva verksamheten under budgetåret 1967/68. Som en följd därav kan vi inom ramen för de 404 miljonerna ge utrymme för dessa aktiviteter. Striden gäller alltså, som jag tidigare sagt, huruvida mittenalliansens linje, som i sak innebär att man ökar reservationerna i riksbanken, skall följas eller om man enligt vårt förslag på ett effektivare sätt skall utnyttja de disponerade medlen. Om herr Ullsten nu haft vänligheten att lyssna till och försökt förstå mitt resonemang, kanske han också till slut skall komma underfund med att hans argumentering saknar stöd i verkligheten.

Herr talman! Jag skall inte i denna debatt gå in på alla de problem som ventileras i samband med vårt ställningstagande till u-hjälpen och 'SIDA:s verksamhet. Jag ställer mig helt positiv till förslaget att SIDA skall få de medel man begärt, så att man något så när kan genomföra det hjälpprogram som presenteras i organisationens anslagsäskanden.

Vi tar i motionen upp SIDA:s relationer till dessa frivilliga organisationer och de anslagsäskanden SIDA gör i samband med dessa. Hittills har den förda debatten i långa stycken varit en missionsdebatt, ' där missionen på ett alldeles särskilt sätt kommit i centrum. För den som under ett långt liv varit engagerad just i den verksamheten har det varit en stor glädje att lyssna till de positiva framställningarna av missionens insatser i ulandshjälpen. Hans excellens utrikesministern som inledde debatten i dag tog upp detta tema, och det har följt debatten allt sedan. I sitt inledningsanförande i denna kammare påpekade utrikesministern att det är viktigt hur u-hjälpen kanaliseras och organiseras. Enligt hans mening får man inte döma u-landshjälpen efter svenska förhållanden, utan man måste ta hänsyn till de förhållanden som råder i de länder som mottar hjälpen. Man måste med andra ord ha kännedom om respektive u-länders syn på den hjälp det är fråga om. Därtill får man se till att man inte splittrar sig på för många projekt. Jag vill gärna understryka att missionen med tanke på pengarnas bästa användande är en första klassens kanal för att överföra bidragsmedlen till u-länderna. Jag kan understryka detta så mycket mer som vi i vår motion tagit upp SIDA:s relationer till de frivilliga organisationerna. År efter år har vi kunnat konstatera att samarbetet mellan de svenska missionssällskapen och SIDA utvecklats. Detta bekräftar även SIDA i sina planer för det bilaterala biståndet. » Utöver att i SIDA:s styrelse är företrädda olika folkrörelser och intressegrupper, tillgodogör sig ämbetsverket i olika formellt eller informellt tillkallade arbetsgrupper eller genom andra löpande kontakter erfarenheter och vilja till insatser från organisationerna. Kontakterna och erfarenhetsutbytet underlättas genom att inte så få tjänstemän hos SIDA, hemma eller på fältet, har eller har haft nära anknytning till olika frivilliga organisationer. Samarbetet gäller de humanitära hjälporganisationerna såsom missionerna m.fl.» Vi vill gärna understryka detta. Den erfarenhet jag personligen har av de kontakter som etablerats beträffande den mission som jag företräder är uteslutande av positivt slag. Av utrikesministerns anförande framgick också att biståndet till u-länderna inte bara är en fråga om pengar. Det gäller även att ha kännedom om förhållandena i biståndsländerna och att ha erfaren och kunnig personal med förmåga att rätt bedöma hur hjälpen skall förmedlas. Den utbildning som missionens fältarbetare får är mycket grundlig och speciellt inriktad på de verksamhetsfält som skall bearbetas. Dessa arbetare får redan här i Sverige en mycket ingående kännedom om de förhållanden som de skall arbeta under. Därtill erhåller de den språkundervisning som är nödvändig, en undervis ning som i slutskedet är förlagd till utlandet, t.ex. till England, Frankrike och Belgien. De får också en viss kännedom om de inföddas språk, varjämte de blir specialutbildade på de områden där de . skall ha ansvar för u-landsarbetet. En bättre arbetskraft kan man därför näppeligen tänka sig. Med den kallelse dessa ungdomar har för arbetet vinnlägger de sig också om att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. I sitt interpellationssvar sade utrikesministern också att han för sin del värdesatte missionens verksamhet, och han framhöll att man där tack vare de frivilliga arbetsinsatserna har mycket låga administrationskostnader. Det känner vi ju också alla till. Beträffande statens stöd vid kanaliseringen av u-landshjälpen genom missionerna uttalade sig utrikesministern mycket positivt och ansåg att sådant stöd skall lämnas samt att regeringen ser mycket positivt på sådan bidragsgivning. Vi som har anknytning till dessa kanaler är givetvis tacksamma för ett sådant uttalande, och vi hoppas på en avsevärd utvidgning i samarbetet där. Herr talman! Då det gäller samarbetet mellan SIDA och missionerna vid upprättandet av de projekt som kan komma i fråga förutsättes att respektive missioner presenterar utarbetade förslag med utförliga planerings-, byggnadsoch utrustningskostnader. Där får SIDA mycket värdefull hjälp vid bedömningen av projektens genomförbarhet. SIDA ställer också stora krav på god planering och god motivering för projekten, och även mottagarlandets myndigheter bör anse verksamheten värd att satsa på. Det är framför allt hälsovård, utbildning och familjeplanering som är aktuella verksamhetsområden. Jag vill där tillägga att missionen mer och mer tar sikte på att utbilda de infödda till att ta över det arbete missionerna tidigare uträttat. Jag kan nämna att den evangeliska verksamheten numera i de allra flesta u-länder så gott som helt har övertagits av de infödda. Missionerna å sin sida är angelägna om att samarbetet kan fortgå i ostört tempo, till fromma för både den egna verksamheten och mottagarlandet. Det bilaterala biståndet kan knappast få bättre representanter, mera kunniga på området och mera kostnadsbesparande. Som alla vet arbetar missionerna med mycket låga omkostnader, delvis beroende på att deras arbetare på missionsfälten inte har så höga löner som annars brukar utgå vid arbete utomlands; de arbetar under dessa villkor på grund av sin kallelse och det stora intresse för saken som de äger. Projekteringarna kan också utföras med låga kostnader liksom annat som behövs för planeringen. I vår motion har vi hävdat en del av de här framförda synpunkterna, och vi finner det angeläget att SIDA erhåller de medel som begärts för att kunna genomföra de projekt som redan presenterats och ligger färdiga för igångsättning. På grund av att SIDA inte haft tillräckliga medel har ju dessa projekt hopat sig till en lång rad. Vi har hört här att det t.o.m. gäller 14 miljoner kronor. Det är angeläget att dessa projekt, av vilka en hel del är över två år gamla, kan sättas i gång. Det kommer ett ständigt rop från u-länderna genom våra missionärer om hur nödvändigt det är att påbörja de planerade projekten. Utrikesministern efterlyste i sitt anförande ungdomar som var villiga att gå ut till u-länderna för att hjälpa. Ja, missionen har en lång rad av män och kvinnor, som står färdiga att gå ut för att göra en insats under förutsättning att vi kan skaffa fram de medel som behövs. I debatten här har man tagit upp frågan om opinionsbildningen i fråga om u-landsarbetet, och man menade att vi inte skulle gå längre än opinionen medger. Både herr Wedén och herr Wahlund var inne på detta och menade att vi skall skapa opinion. I detta sam manhang erinrar jag mig hur det var i seklets början, när våra missionssällskap mera på allvar tog upp sitt missionsarbete. Man sade då, mycket av oförstånd: Låt infödingarna vara i sitt lyckliga tillstånd! Vi behöver inte hjälpa dem med något, de är lyckliga som de är. I dag är det väl ingen som säger så. Om missionen skulle ha tagit sådana uttalanden som ett uttryck för att man inte önskade mission, skulle den givetvis ha lagt ned verksamheten. I stället har missionen skapat en opinion till sin fördel. Opinionen blir sådan som man gör den. Får människorna förtroende för en sak, då skapar man en opinion för den. Har den inte förtroende, blir det en opinion mot denna sak. Herr talman! Både utskottet och reservanterna har menat att våra motioner har blivit väl tillgodosedda genom de förslag till ökat bistånd som framlagts. Jag tror dock, herr talman, att reservanternas förslag om direkt ökat anslag är det mest vägande i detta avseende, varför jag vill yrka bifall till reservation nr 6 i statsutskottets utlåtande nr 53.

Herr talman! Innan vi lämnar vår självdeklaration har vi undertecknat den på heder och samvete, och som goda samhällsmedborgare vill vi ha både vårt goda samvete och hedern i behåll. När vi penetrerat och debatterat denna stora och närgångna fråga om hjälp till u-länderna i åtskilliga timmar och sedan vi medelst voteringsknapparna redovisat vår inställning och vårt beslut, är frågan berättigad: Har vi det goda samvetet och hedern i behåll? Vår hjälp till u-länderna är inte bara en ekonomisk fråga, utan också en samvetsfråga. Visst skall vi ta stor hänsyn till våra ekonomiska möjligheter, men vad säger samvetet inför denna kusliga realitet att miljoner utmärglade gråtande barn, kvinnor och män hung rar och svälter, att miljoner plågas och dör i sjukdomar som vi med våra resurser lätt kunde avhjälpa? Kan vi inför detta med gott samvete säga: Vi har gjort vad vi har kunnat? Att vi bör hjälpa, att vi skall hjälpa, är alla överens om. Det vi vet om nöden i u-länderna borde ha övertygat oss alla. Hur skall vi hjälpa och hur mycket skall vi ge? På den punkten är meningarna delade. Skall vi ge av vårt överflöd eller skall vi ge så att det innebär en viss försakelse? Skall vi ge !/2 procent, 1 procent eller mer av vår nationalinkomst? Långt innan hjälpen till u-länderna diskuterades i riksdagen har den kristna missionen utfört en imponerande gärning i utvecklingsländerna. Många medlemmar har lämnat både tionde och mer för att u-länderna skulle få kyrkor, skolor, sjukhus, verkstäder, yrkesskolor m.m. Unga människor har för en blygsam lön givit sina bästa år i ett krävande arbete för att skapa bättre förhållanden i u-länderna. Resultaten som åstadkommits talar för sig själva. Därför är det naturligt att vi från missionens håll vill stödja och inspirera till den största möjliga hjälp som går att åstadkomma just nu. 1 procent av vår nationalinkomst är väl ingen orimlig begäran. Att finna vägar för att få ut vårt livsmedelsöverskott till u-länderna bör allvarligt undersökas. När vi gör affärer med u-länderna skall vi inte utnyttja dem genom att underbetala det vi köper. En u-hjälp, där administrationskostnaderna hålles så låga som möjligt, hör också med i bilden. Då missionen har mycket låga administrationskostnader, bör samarbetet mellan SIDA och missionen utvidgas. Det är viktigt att vi inte skapar motsättningar härvidlag. Ett harmoniskt samarbete bör eftertraktas, så att SIDA generöst och med fullt förtroende kan överlåta de medel som missionen bör ha och bäst kan förvalta. Med dessa erinringar vill jag, herr talman, yrka bifall till de reservatio ner som är undertecknade av företrädare för centerpartiet.